Herr talman! Erik Andersson har frågat finansministern hur statsrådet tror att en beskattning av bredbandsutbyggnad eller nyttjande av befintliga internetuppkopplingar skulle påverka internetanvändandet och teknikutvecklingen i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Tillgång till bredband är en förutsättning för den ökade it-användningen i samhället och för att Sverige fortsatt ska vara en framstående it-nation. Regeringen har därför inga intentioner att vidta åtgärder som kan verka hämmande på utbyggnaden. Regeringen har heller inga planer på att införa en bredbandsskatt. Tvärtom ser regeringen att det finns behov av insatser för att öka tillgången till snabbt bredband i mer glest befolkade områden. Därför har regeringen avsatt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet till och med 2020. Utöver det finns även satsningar på bredbandsinfrastruktur i de nordliga delarna av landet inom ramen för regionalfondsprogrammen. Dessa satsningar uppgår till 1,2 miljarder kronor under samma period. Regeringen har dessutom infört en satsning på regionala bredbandskoordinatorer som ska stödja och främja utbyggnaden och fungera som kontaktpunkter för bredbandsfrågor i respektive län för både privata och offentliga aktörer.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Frågan är väldigt berättigad med anledning av att en arbetsgrupp inom Miljöpartiet har arbetat fram några punkter, exempelvis en bredbandsskatt. Jag har försökt att ta reda på bakgrunden till detta. En av frågorna var att många kulturarbetare är arbetslösa. Är detta ett sätt för Miljöpartiet att finansiera de arbetslösa kulturarbetarna? Precis som alla andra människor som har utbildat sig till något får de om det inte skulle finnas jobb inom den sektorn arbeta med annat tills de hittar sitt drömjobb, exempelvis. Jag är dock orolig för den bredbandsskatt som diskuteras i arbetsgruppen. Vad jag förstår ska frågan till Miljöpartiets partistyrelse och sedan möjligtvis tas upp på någon kongress. Mot bakgrund av det glädjande svaret att regeringen inte har några planer på att införa en bredbandsskatt blir jag ändå orolig med tanke på att frågan fortfarande är levande inom ett av de två regeringspartierna. Miljöpartiet får inte glömma att det är ett regeringsparti. Vad det säger och kommer fram till kan skapa en del oro ute i landet. Jag förstår att de som bygger fiber, om man säger så, och de som kanske ska koppla upp sig på fiber är oroliga om det skulle bli en skatt. Det kommer helt enkelt att hämma utvecklingen. Jag ser med glädje att regeringen fortsatt alliansregeringens reformer med de 3,25 miljarderna. Man anser även att 90 procent av alla hushåll i riket ska ha tillgång till bredband med 100 megabit per sekund. Inom mitt parti, Moderaterna, vill vi att det ska följas upp 2017 för att se om man ska göra fler satsningar för att bredbandsuppkopplingen kan komma fler till godo i hela landet. Ytterst är det en demokratifråga om man har tillgång till bredband. Det handlar om kontakter med myndigheter och mycket annat. I synnerhet om man är företagare ute på landsbygden är det väldigt viktigt. Statsrådet säger att regeringen inte ska införa en bredbandsskatt. Men statsrådet övertygar inte mig med tanke på att frågan fortfarande är levande i ett av de statsbärande partierna, Miljöpartiet.
Herr talman! Tack, Erik Andersson, både för frågan och för uppföljningsfunderingarna! Det är viktigt att påpeka att det förslag som hänvisas till inte är Miljöpartiets utan är framtaget av en självständig arbetsgrupp som partiet tillsatt. Det är alltså inte partiets politik och inte heller regeringens politik. Tillgång till bredband är en förutsättning för den ökade it-användningen i samhället. För att Sverige fortsatt ska vara en framstående it-nation är det en av grundförutsättningarna. Därför har regeringen inga intentioner - jag upprepar, inga intentioner - att införa åtgärder som kan verka hämmande på utbyggnaden. Regeringen ser tvärtom att det finns ett behov av insatser för att öka tillgången till snabbt bredband i mer glest befolkade områden. Det är därför vi satsar stort här. Det är också mycket viktigt med en bredbandsuppkoppling i hela landet. Att ha bra uppkoppling är i dag en absolut nödvändighet för att människor ska kunna vara en del av samhället. Man sköter inte bara händelser i livet med it. När man får barn behöver man vid sjukdom anmäla till myndigheter, skola och annat. Man behöver också it för att kunna starta företag på ett smidigt sätt, arbeta, ha kontakter med myndigheter och umgås med vänner. Regeringen satsar 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att fler på landsbygden ska få möjlighet till bra uppkoppling. En sak är viktig för Erik Andersson och andra som lyssnar på debatten att veta. Det är att beloppet är dubbelt så mycket som under förra programperioden.

Herr talman! Statsrådet menar att arbetsgruppen inte står för Miljöpartiets politik. Men det har uppfattats som att det skulle vara Miljöpartiets politik. Gruppen har väl inte bara plockats ute på stan och sedan presenterat ett förslag till partistyrelsen? Någon koppling till Miljöpartiet har arbetsgruppen. Om det ska bli Miljöpartiets politik eller inte avgörs av vilka beslut som fattas på Miljöpartiets kongress. Jag kan inte tänka mig att det är moderater eller personer från något annat parti som sitter med i arbetsgruppen, utan det är säkert medlemmar i Miljöpartiet som tittat på en ny kulturpolitik för Miljöpartiet, eftersom det möjligtvis fanns en avsaknad av en sådan. Jag förstår å andra sidan att statsrådet inte vill förknippas med arbetsgruppen. Den har även föreslagit att man ska förbjuda reklam i kollektivtrafiken och ersätta den med exempelvis poesi. Det kan vara trevligt. Men vi kan undra vad de pengar som reklamintäkterna ger ska tas ifrån. I exempelvis Stockholm, där jag är verksam, behöver vi inte mindre kollektivtrafik utan mer. Om jag har förstått det rätt är det Tjia Torpe som har lett arbetsgruppen. Jag är givetvis orolig eftersom Miljöpartiet är ett av regeringspartierna. I de olika förhandlingar som sker mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan det komma fram lite vad som helst. Det gäller i synnerhet eftersom regeringen har brutit ett och annat vallöfte. Det är kanske är lite svårare för mig att säga något eftersom jag mest har varit fokuserad på Socialdemokraterna under en tid här i kammaren. Förbifart Stockholm är väl inte något som ni riktigt står upp för. Men den kommer ändå förhoppningsvis att byggas. Oavsett om statsrådet menar att arbetsgruppen är en fri arbetsgrupp är den knuten till Miljöpartiet. Det oroar mig riktigt mycket.
Herr talman! Jag får ändå på ett visst sätt tacka Erik Andersson. Han fortsätter ihärdigt att hävda en viss sak trots jag är väldigt tydlig här. Det är jag dessutom i kammaren där allt jag säger skrivs ned och går att läsa och dessutom titta på efteråt. Jag är väldigt tydlig med detta. Jag var tydlig även förra veckan. På frågestunden tog kollegor till Erik Andersson upp frågan här i riksdagen. Jag har egentligen inget mer att säga i detta förutom att regeringen än en gång har visat hur vi ska jobba med digitaliseringen i framtiden. Där är förslag från Erik Andersson och andra välkomna. Vi tar ofta upp dessa frågor innan vi åker till Bryssel för att jobba med digitaliseringsfrågorna. EU-nämnden är ett utmärkt forum för den typen av frågor, och så är också interpellationsdebatter. Jag tycker att Erik Andersson har fått de svar som han har efterfrågat.

Herr talman! Jag har i och för sig inte så mycket att tillägga. Jag försökte få fram ett svar. Jag har fått ett svar, men jag är fortfarande orolig. Jag kan också säga att vi i den moderata budgeten satsar precis lika mycket - 3,25 miljarder. Jag har dock ett medskick till bostads, it och stadsutvecklingsministern: Om man är ett regeringsparti är det viktigt att man tar ansvar och att man inte kommer ut med desinformation som oroar många i Sverige. Det kan gälla arbetsgrupper eller annat. Det är viktigt att man tar ansvar och inte går ut med saker och ting som inte är bra för landet, helt enkelt.
Herr talman! Tack så mycket, Erik Andersson, för de goda råden!